Herr talman! Mats Pertoft har frågat mig om jag kan garantera förutsättningarna för fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Hans Ekström har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra en nedläggning av Gnestapendeln.

Jag har stor förståelse för den oro som resenärerna till och från Gnesta och även Mölnbo känner när de följer mediernas bevakning av Trafikverkets arbete med planeringen av kapacitetstilldelningen på järnvägen. Trafikverket har en viktig uppgift i att prioritera mellan olika behov för att hitta en lösning. Jag utgår från att Trafikverket gör sitt yttersta för att tillmötesgå de ansökningar om tåglägen som efterfrågas och att Trafikverket med utgångspunkt i dessa ansökningar hittar en lösning som i möjligaste mån passar alla. Den planeringen utförs av Trafikverket med utgångspunkt i gällande lagar och förordningar. Regeringen kan därför inte blanda sig i arbetet. Ett av avregleringens syften är att skapa förutsättningar för fler järnvägsföretag att etablera sig på marknaden och därmed öka utbudet för resenärerna. Den ökning av transporter på järnväg som skett indikerar att den reformpolitik som bedrivits sedan 25 år tillbaka fått avsedd effekt. De som enligt järnvägslagen har rätt att ansöka om infrastrukturkapacitet - järnvägsföretag och auktoriserade sökande - har även rätt att delta i Trafikverkets kapacitetstilldelningsprocess. Syftet med processen är att definiera den framkomlighet på infrastrukturen som krävs för genomförande av säker och effektiv tågtrafik med utgångspunkt från de ansökningar om infrastrukturkapacitet som kommit in till Trafikverket. Processens resultat regleras i avtal mellan sökandena och Trafikverket, vilket förklarar varför andra intressenter som till exempel kommuner och näringslivsorganisationer i allmänhet inte får delta i processen. I egenskap av auktoriserade sökande kan däremot regionala kollektivtrafikmyndigheter, som är kommunala organ, ansöka om kapacitet och delta i Trafikverkets kapacitetstilldelningsprocess.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, även om jag måste medge att jag tycker att svaret mer handlar om själva processen än den fråga jag ställde. Det är klart att det är trevligt när fler vill åka tåg. Det gillar jag som miljöpartist. Men jag skulle i svaret ha velat höra någonting om vad ministern anser om konsekvenserna av att man släpper in fler aktörer trots att det inte finns fler spår. Det är egentligen det som diskussionen borde handla om. De boende i Gnesta och Mölnbo, 1 300 personer, pendlar varje dag till jobb, skola och affärer för att klara sitt dagliga liv. Om det värsta inträffar tvingas de nu att välja andra vägar, kanske köpa en extra bil, åka på en väg som sedan 20 år skulle ha byggts ut men som inte har gjorts och som klassas som ganska farlig. Sedan har vi en minister som tvår sina händer och säger: Ja, men jag har ingenting med det hela att göra. Det är Trafikverket som ska avgöra detta. Hon tvår sina händer trots att Trafikverket enbart genomför det som alliansregeringen har beslutat, nämligen att släppa in fler tågaktörer trots att det inte finns en enda meter mer spår. Jag hade inte haft något emot att man hade släppt in fler operatörer. Jag tycker att fler ska kunna köra tåg, men då måste det finnas fler spår. Det här påminner mest om en tvångsprivatisering av det slag som Moderaterna precis har tagit avstånd från när det gäller utförsäljning av vårdcentraler och annat eftersom det inte finns plats för en naturlig konkurrens. Då tvingar man fram detta. Mina frågor till ministern är: Var ministern medveten om konsekvenserna för den lokala pendeltågstrafiken när man beslutade om konkurrensutsättningen? Var ministern medveten om konsekvenserna när man överlät åt Trafikverket att fördela spårtider på spår som inte existerade? Var ministern medveten om konsekvenserna för de boende i Stockholmsregionen, nu för första gången, mellan Järna och Gnesta när man fattade dessa beslut? Konsekvenserna blir särskilt absurda i dag när vi kan höra om planerad utbyggnad av tunnelbanan. Det är jättebra att man bygger ut tunnelbanan, men samtidigt hotar man för första gången i historien i Stockholmsregionen med nedläggning av pendeltågstrafik genom att sälja ut obefintlig spårkapacitet. Det är ett rent blufföretag. Man låtsas som att man har plats och tar betalt för det trots att detta inte finns. Det är ungefär som att sälja Eiffeltornet. Kan ministern berätta för Mölnboborna om hon var medveten om dessa konsekvenser när beslutet om konkurrensutsättning fattades?

Herr talman! Till att börja med vill jag tacka statsrådet för svaret, även om det gör mig ganska bekymrad. Det stod oroliga invånare från Mölnbo och Gnesta här utanför och demonstrerade mot de problem och livsbekymmer som orsakas av en illa genomförd privatisering. Det är många människors livsval det handlar om. Det handlar om val av bostad. Ska jag kunna bo på den här platsen? Det handlar om det som vi ibland i högtidstal har kallat för regionförstoring runt Mälardalen och hur trovärdig den är när människor gör sina val att bo på ett ställe och att arbeta på ett annat. Regionförstoringarna har varit utmanade av snökaos och av att man har bytt halvtimmar i trafiken. Trots att människors arbetstider och dagistider är desamma förväntas de anpassa sig efter sådana kast i planeringen. Och nu är själva trafikens existens i fara. Jag tycker att man ska ha större respekt för människors livsval och möjlighet att kunna planera sina liv, inte bara ha respekt för privata företags möjlighet att konkurrera om trafik. Många kommuner i Mälardalen har gjort stora insatser för att medfinansiera infrastruktur. Svealandsbanan och Mälarbanan är exempel på banor som är kraftigt medfinansierade av de kommuner som ligger längs banan. Alla kommuner och landsting i Mälardalen är med och finansierar tunneln i centrala Stockholm. Min hemkommun Eskilstuna lägger in 100 miljoner. Gnesta lägger in 10 miljoner, tror jag. Det blir väl en färgad del i tunneln som vi kan åka genom och njuta av som "vår" del av tunneln. Jag undrar om kommunal och landstingspolitikerna i dessa kommuner och landsting hade gjort valet mellan vård, skola och omsorg och infrastruktur på det sätt de gjorde om de hade vetat att själva existensen av trafiken som ska gå i tunneln skulle ifrågasättas. Om jag hade varit beslutsfattare i kommunen skulle jag ha varit väldigt fundersam över att stoppa in 100 miljoner i en tunnel som jag inte visste om kommunen ens skulle kunna använda. Statsrådet och jag har tillsammans arbetat med regionförstoringsfrågorna i Mälardalen. Jag undrar om man var införstådd med dessa konsekvenser. Såvitt jag förstår pekades det på problemen redan i regeringens egen utredning när man införde denna ordning, att denna kollision mellan intressen skulle komma. Jag tycker att man riskerar människors livsval lite lättvindigt när man ställer detta mot behovet av att få ytterligare en aktör i trafiken till Göteborg. Dessutom kan man också ifrågasätta prissättningen mellan arbetsresor och affärsresor.

Herr talman! Även jag tackar statsrådet för svaret som jag liksom tidigare talare anser lämnar en hel del övrigt att önska. Den 15 juni tog jag pendeltåget från Östertälje till Gnesta för att delta i en manifestation som hade anordnats där eftersom man var upprörd över det plötsligt uppkomna hotet mot möjligheten att leva och bo längs den pendeltågslinje som Trafikverket nu hotar att försämra trafiken på. Det var väldigt många där. Jag tror att ministern är medveten om det. Torget i Gnesta var fullt; man hade gått man ur huse för att protestera mot planerna. Det var företagare, det var politiker från alla partier, också ministerns, men framför allt människor som bor och verkar i denna del av regionen. Människors livsvillkor riskerar att försämras drastiskt om planerna genomförs. Herr talman! Jag tycker inte att det duger eller är riktigt ärligt att som statsrådet gömma sig bakom sin myndighet och svensk lagstiftning. Oavsett hur Trafikverket agerar eller hur vår lagstiftning ser ut bär regeringen ansvar för den politik som man har drivit igenom i Sveriges riksdag. Det borde statsrådet vara ärlig nog att medge. Därmed följer också ett ansvar som kan och måste utkrävas av väljarna någon gång - förhoppningsvis ordentligt nästa år. Det hade varit klädsamt om statsrådet hade tagit sin del av ansvaret för detta i sitt svar till mig. Herr talman! Jag kan inte tolka statsrådets svar på min interpellation på annat sätt än att regeringen gör bedömningen att det är ett rimligt pris att betala att väl fungerande arbets och studiependling i Sveriges mest expansiva region får stryka på foten till förmån för att några privata aktörer ska kunna konkurrera om de järnvägssträckor som är mest kommersiellt intressanta. Jag tvingas också konstatera att statsrådet uppenbarligen inte har något att invända mot att den typ av förändring som Trafikverket planerar kan genomföras utan att kommunerna, näringslivet eller andra berörda får möjlighet att yttra sig. Det tycker jag är trist. Till sist tvingas jag konstatera att statsrådet är fullt nöjd med effekterna av den genomförda avregleringen av järnvägen. Det är i sig mycket oroande. Herr talman! I Stockholm-Mälardalsregionen finns långt gångna diskussioner om hur den storregionala pendlingen ska stärkas och utvecklas när Citytunneln så småningom blir färdig, allt i akt och mening att klara den växande regionen på ett klimatsmart och hållbart sätt. Dessa planer riskerar nu att äventyras, precis som Hans Ekström var inne på. Därför måste jag fråga statsrådet: Var det en önskvärd utveckling när den ordning vi nu har infördes? Herr talman! Det finns som sagt en hel del övrigt att önska när det gäller den nuvarande situationen för kollektivtrafikens möjligheter att fungera som ett viktigt blodomlopp i vår snabbt växande region. Det som riskerar att hända med Gnestapendeln borde få regeringens varningsklockor att ringa. Var det verkligen så här det var tänkt, att möjligheterna till arbets och studiependling skulle riskeras och att bilen åter skulle bli alternativet? Var i landet kommer nästa liknande försämring för kollektiv och regiontågstrafiken att inträffa? Som sagt, var det verkligen tänkt att bli så här?

Herr talman och infrastrukturministern! I Gnesta är detta en stor fråga, likaså i Mölnbo, Vårdinge, Stjärnhov, Björnlunda och Laxne. Människor behöver kommunikationer för att kunna leva ett bra liv, kunna ta sig till sina arbeten och kunna studera. Det väckte enorm vrede när Trafikverkets planer blev kända. Det var över 1 000 personer som protesterade mot detta på mötet i Gnesta, och fler än 12 600 namn har samlats in på en vecka. Är detta en lokal fråga? Är det kanske bara några tusen Gnesta och Mölnbobor som bryr sig? Nej, detta handlar om det som är infrastrukturministerns ansvar, nämligen hur vi ska få en fungerande kollektivtrafik i hela landet. Vilka prioriteringar ska vi göra? Vem är ansvarig? Av svaret att döma är det i alla fall inte infrastrukturministern utan tydligen någon annan. Svaret var en formell redogörelse för hur ansökningsförfarandet går till. Jag tror att Gnestaborna är ganska ointresserade av det. Jag tror att de flesta i stället vill veta vad infrastrukturministern tycker. Är det rimligt att man på detta sätt håller på att lägga ned en hel bygd? Är det rimligt att man i avregleringens heliga namn tar bort pendeltågstrafik och nyttotrafik för människor som behöver denna trafik för att kunna arbeta och studera? Är det rimligt att dessa hänsyn ska stå tillbaka för att privata företag ska kunna komma in och konkurrera om järnvägen? Jag menar att detta är dogmatism, och den går - tyvärr, mina socialdemokratiska vänner - tillbaka ända till 1987 och 1988 års trafikpolitiska beslut, som Sven Hulterström som kommunikationsminister olyckligt nog drev igenom. Avregleringen av järnvägen bygger på den felaktiga föreställningen att järnväg är som väg, att det går att konkurrera genom att små skuttföretag kan ta gods eller personer och transportera på järnväg. Det fungerar inte så. Det stora felet är naturligtvis den nuvarande regeringens totala avreglering av järnvägen. Den gjordes utan några ordentliga konsekvensbeskrivningar. Man hade bråttom för man kunde ju förlora valet, så det skulle börja gälla från och med den 1 oktober 2010. Därför var man tvungen att fatta beslut före valet och kunde inte göra ordentliga konsekvensbeskrivningar. Det förslaget och beslutet bygger på bristande järnvägskunskap. Jag ställde i mitt tal på Gnesta torg frågan: Är de vid Trafikverket onda? Eller är de fullständigt verklighetsfrämmande tomtar som sitter instängda i sina kontor och lägger fram ett så idiotiskt förslag? Mitt svar var: Nej. Jag kan inte gå i god för alla anställda vid Trafikverket - det kan finnas någon där som inte är så klok - men de är inte ansvariga. Den ansvariga står mitt emot mig här, regeringens representant. Det är regeringen som kollektiv som är ansvarig. Att då på väldigt väl formulerade interpellationer ge svar där man i princip frånsäger sig ansvaret duger inte. Det regeringen och infrastrukturministern bör svara på är vilken samhällsnytta det har om Gnestapendeln läggs ned alternativt minskar i omfattning samt vilken lönsamhet det är för samhället att privata företag får tillgång till attraktiva tåglägen mellan Stockholm och Göteborg. På vems sida står infrastrukturministern, på Gnestabornas eller på Veolias?

Herr talman! Häromdagen mejlade Tove mig. Hon är 17 år, bor i Gnesta och studerar i Hammarby Sjöstad. Hon har kämpat och kommit in på ett program som hon gärna vill gå. Hon har två timmars enkel resväg till och från skolan. Hon kämpade hårt för att komma in på gymnasiet och har klarat av det första året. Över en natt kan hennes uppoffringar vara förgäves. Hon kan tvingas sluta skolan och söka sig en helt annan utbildning. Hennes liv får en helt ny vändning på grund av ett beslut som först fattas av regeringen och sedan riskerar att fattas av Trafikverket. Är det rimligt? Var det så det var tänkt? Ska det fortsätta så? Och i så fall, vilka kommer sedan? Är det Eskilstuna, Norrköping, Tierp? Det är i grunden ett beslut som regeringen och den regeringsstödda majoriteten i riksdagen har fattat, att vi ska ha tågtilldelningar årsvis, att ingen människa ska kunna planera sitt bosättningsmönster, att de företag som ska konkurrera på den marknaden kan ryckas bort med bara ett års varsel. Avskrivningen på en järnvägsvagn är kanske 30 år. Vem köper den järnvägsvagnen, eller det loket, om man inte vet att man kommer att få trafikera banan? Många som funderar på att dra fördel av regionförstoringen väntar på ministerns svar. Var det så det var tänkt? Herr talman! Av 1 kap. 6 § regeringsformen framgår att regeringen styr riket och ansvarar inför riksdagen. Denna centrala del av regeringsformen verkar ha gått statsrådet helt förbi. Trots att sju olika interpellationer ställts i kammaren är ministerns svar detsamma, att det är Trafikverkets eller någon annan myndighets ansvar. På den första interpellationen om tågförbindelserna mellan Tyskland och Danmark svarar ministern att man ska låta våra expertmyndigheter titta på vad som eventuellt bör göras. På den andra interpellationen om förseningar i tågtrafiken svarar ministern att eftersom det är en fråga mellan Trafikverket och Skånetrafiken är hon förhindrad att kommentera det. På den tredje interpellationen om cykeltrafiken svarar ministern att hon i dag inte vill ge något definitivt svar. På den fjärde interpellationen om höghastighetståg svarar ministern att hon inte vill ge något svar för hon vill invänta Trafikverkets remissvar. På den femte, sjätte och sjunde interpellationen svarar ministern nu att regeringen inte kan blanda sig i arbetet. När tusentals medborgares liv rivs upp för att tåget försvinner från bygden svarar ministern att det indikerar att den reformpolitik som förts fungerat och att "regeringen kan . inte blanda sig i arbetet". Jämför det med 1 kap. 6 § regeringsformen där det står: "Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen." Jag skulle vilja rikta två frågor till statsrådet. Vill statsrådet verkligen vara statsråd med ansvar för infrastrukturen om hon inte är beredd att i riksdagen svara på en enda fråga som ställs om just infrastrukturen? Vilka förändringar av tilldelningen av tåglägen vill statsrådet vidta för att säkerställa att Gnesta kan ha fortsatt trafik och att inte fler orter drabbas av det öde som drabbat Gnesta?

Herr talman! På den gamla goda tiden när SJ hade monopol fanns det inga problem i tågtrafiken. Numera är det trångt på spåren. Det är ett problem. Det är trångt på tågen. Det är ett problem. Det har aldrig varit så många som vill åka tåg som nu. Det är en effekt av att det finns ett större utbud av sådana som vill transportera folk på tåg. Det är jättebra, bland annat ur miljösynpunkt. Ibland blir det konflikter. Spåren är för få. I det här fallet som vi nu diskuterar finns i grunden just en sådan avvägningskonflikt, och den har inte med avregleringen att göra. Den ena sidan handlar om att släppa in nya operatörer på en vinstgivande linje, Stockholm-Göteborg. Det är väl glädjande att så många vill åka mellan Stockholm och Göteborg; det är jättebra. Förr hade man bara att välja på SJ. Det fanns ingen valfrihet över huvud taget. SJ hade monopol. Den andra sidan handlar om ifall detta ska gå ut över en annan tågoperatör, nämligen SL som bedriver verksamhet sedan början av 1970-talet. Peder Wachtmeister har sagt till mig att det var Hjalmar Mehr som en gång i tiden såg till att tåget skulle gå ända till Gnesta. Man kan fråga sig om det verkligen är Trafikverket som ensamt ska få göra avvägningen mellan att släppa in operatörer och ta bort en etablerad operatör, nämligen SL. Då kommer vi inte ifrån att i denna avvägning finns ett övergripande ansvar någon annanstans, och jag vill lägga det något högre än hos Trafikverket. Jag noterar att SL har haft överläggningar, men trafiknämnden i Stockholms läns landsting vet ingenting. Frågan har inte heller varit uppe hos Birgitta Rydberg och övriga i landstingets ledning. För Gnesta får det stora konsekvenser om de blir av med fyra tåg, som det handlar om, och om regionaltågen kanske inte ska stanna där. Jag ser Gnesta som en viktig del av Storstockholmsregionen. Nu planerar Peab och Gnestahem för ytterligare 300 nya bostäder i området. Om det beslut som Trafikverket med sin nya trafikplan förebådar gick igenom skulle det innebära radikalt förändrade förutsättningar för de byggprojekten. Det måste vägas in att Gnesta varit ett järnvägssamhälle i snart 150 år och är uppbyggt kring järnvägen och pendlingen till framför allt Stockholm. Jag menar att detta är en fråga som inte Trafikverket med dess nya plan att ta in nya tågoperatörer kan få avgöra på egen hand. Det är också en fråga om hur en kommun som Gnesta ska fungera i framtiden i den arbetsregion som Storstockholm vid det här laget är.
Herr talman! Ta inte flyget mellan Stockholm och Göteborg. Ta tåget. Transportera inte mer på väg. Gör det mer på järnväg. Ta inte bilen till jobbet. Ta tåget, gärna pendeltåget. Det är någonting som vi allt som oftast får höra och har hört i många år. Människor gör just det, de tar tåget till Göteborg. Det transporteras betydligt mycket mer än tidigare på järnväg. Betydligt mycket mer än i övriga Europa går i dag på järnväg i Sverige. Allt fler väljer att lämna bilen hemma. Det är också en utmaning att få ihop ett bra och fungerande vardagsliv och arbetsliv, i synnerhet i en region som Stockholm-Mälardalsregionen. Tar man Stockholm separat kan man konstatera att det är så många som flyttar in under en tioårsperiod att det nu börjar bli trångt på vägar, gångbanor och cykelvägar, men också på järnvägar. Under den här tiden har väl inte infrastrukturen byggts ut i samma takt vare sig på väg eller på järnväg. Men häromveckan invigdes dubbelspåren för pendeltåg i Södertälje, vilka ökar robustheten och minskar sårbarheten för hela järnvägssystemet. Alla de tåg som kommer söderifrån och på ett eller annat sätt möts i Järna för att sedan ta sig upp mot Stockholm utgör 60 procent av de tåg som går igenom Stockholm. I 25 års tid har man verkligen velat göra mer för järnvägen. Självklart ska regeringar ta ansvar, och jag tar ansvar. Jag får alltid ta det yttersta ansvaret. Det börjar bli trångt på spåren för långa, tunga godståg och för pendeltåg som vill ha sina styva tider kopplade till fjärrtågen. Frågan är om det är rimligt att börja ställa människor mot varandra. Naturligtvis ska man kunna arbetspendla, oavsett om man bor i Mölnbo, Gnesta, Eskilstuna, Södertälje, Katrineholm, Norrköping eller Nyköping, och det görs med besked. Detta är viktigt för hela regionförstoringen, för att kunna hitta rätt kompetens och hitta förutsättningar för boende. I den delen tror jag inte att någon av oss har någon annan uppfattning. Men vad gör vi när vi nu måste hantera denna situation innan Citybanan är byggd? Citybanan är en förutsättning för att pendeltågen ska få en avskiljning när de kommer in till Stockholm och därmed klara styva tidtabeller och få bättre kapacitet. Vi pratade tidigare om Ostlänken, som har en direkt påverkan på järnvägstrafiken, inte minst den som kommer söderifrån, och som påverkar hela Östergötlands trafik. Trafikverket har ett uppdrag för dem som ansöker. Det handlar inte, Lars Ohly, om att vi har avreglerat allting nu. Detta är en process som har pågått under lång tid. Socialdemokraterna har med emfas drivit denna utveckling ända fram till 2006, och ni frågar mig om jag var medveten om konsekvenserna. Det är en fantastisk utveckling som har skett, inte minst genom att alla regionala länstrafikbolag sedan början av 90-talet har fått upphandla trafik i syfte att kunna köra till exempel pendeltåg på järnvägen. Vi måste kunna hantera situationen, och jag är fullt övertygad om att Trafikverket tillsammans med SL och andra hanterar Gnesta för sig som en viktig del. Men vi behöver lösa hela järnvägsproblematiken, och den stannar inte i Gnesta.

Herr talman! Jag kan hålla med infrastrukturministern om att järnvägen måste byggas ut, att det finns stora problem att lösa och att den under väldigt lång tid inte har byggts ut som den borde. Därom kan vi vara eniga. Men att släppa in ytterligare aktörer i detta läge, där det inte finns tillräcklig spårkapacitet, är något helt annat. Det är väldigt positivt att fler och fler väljer tåg, att fler och fler persontransporter går på tåg och att fler och fler godstransporter går på tåg. Men det är regeringens ansvar att se till att det finns kapacitet nog att ta emot andra aktörer. Annars bygger man bara luftslott. Man förespeglar företag som vill köra tåg att det finns spårkapacitet som egentligen inte finns. Vi kan nog vara överens om att det inte finns tillräckligt stor spårkapacitet i Stockholmsregionen. De som slutgiltigt drabbas av detta är de människor som bor i Gnesta och Mölnbo, inga andra än så länge. Men det här är kanske bara början? Alliansregeringen säljer kapacitet som inte existerar. Regeringen tvingar Trafikverket att stänga av avgångar och linjer för lokaltrafiken. Jag kan se framför mig att det som händer nu mellan Järna och Gnesta bara är början. Om tillräckligt många skulle välja att åka tåg skulle antagligen samma sak hända i andra storstadsregioner: Malmö, Göteborg etcetera. Är det verkligen en ansvarsfull politik att sälja kapacitet som inte existerar? Vilken annan näringsgren skulle tillåta detta? Det skulle kallas bluff. Eller är detta en medveten strategi från regeringen? Vi kan skippa den där lokaltrafiken - de kan väl lika bra åka buss. Är det så regeringen tänker? Då är det fråga om vägar som inte har rustats upp på länge och som dessutom bedöms som så trafikfarliga att man har satt upp fem sex fartkameror på vägen, eftersom det hela tiden sker olyckor. Jag vet att statsrådet känner till detta väl; hon bor själv i Södertälje. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga: Var regeringen medveten om hur pendeltågstrafiken skulle drabbas av att fler aktörer släpptes in på banan? Det handlar inte bara om innevarande år. Även år 2014 vet vi att detta kommer att ske. Om nu Trafikverket lyckas trolla med knäna och få till att det kanske bara kommer att handla om några avgångar, vad händer då nästa år och året därefter? Och hur ska man över huvud taget kompensera kommunerna Gnesta och Södertälje och deras invånare för den förtroendeklyfta som uppstår? Vem vill i framtiden bosätta sig i Gnesta eller Mölnbo när man vet att pendeltågstrafiken kan läggas ned vilket år som helst? Nu vet man att risken finns. Min fråga till statsrådet är fortfarande: Visste ministern om att denna risk existerade när man beslutade att släppa in fler aktörer på banan? Miljöpartiet varnade för detta, men regeringen lyssnade inte. Var det ett medvetet val av regeringen att riskera nedläggning av lokal tågtrafik genom att släppa in fler aktörer på banan?
Herr talman! Mälarregionens politiker har i väldigt många år varit engagerade i den regionala trafiken och regionförstoringsfrågan. Detta engagemang har byggt på en tillit till att invånarna kommer att få en vidgad studiemarknad, en vidgad bostadsmarknad och en vidgad arbetsmarknad och till att företag kommer att kunna rekrytera kompetens på en större marknad, varigenom ytterst Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft säkras. Jag tillhör dem som tror att Gnestapendeln kanske kommer att räddas. Jag tror till och med att den debatt vi har i dag kan ha en viss betydelse. Men tilliten är rubbad, och det oroar mig väldigt mycket. Denna tillit har skapat ett engagemang som har lett till en beredskap hos kommuner långt borta i Örebro län att vara med och medfinansiera tunnlar i centrala Stockholm. Engagemanget har byggt på tilliten och tillförsikten till att detta är nyttigt för ens egen kommun eller region. Den tilliten får en skada när någonting sådant här inträffar. Problemet ligger i den prioriteringsordning som finns. Snabba tåg bedöms som mer samhällsnyttiga än långsamma och tjänsteresor som lönsammare än arbetsresor när man sätter sig och slår in det i en dator och räknar på det. Då undrar jag om människors långsiktiga livsval ska vara utsatta för en årlig datorbehandling för att man ska kunna veta om tidtabellen gäller. Jag tror inte att arbetsplatsen tycker att det är tillräckligt bra. Jag tror inte heller att barnen gillar det när de ska hämtas på dagis. Det är konflikten med verkligheten och offret på marknadens altare som det handlar om för att se till att få in fler aktörer. Pertoft ställde en fråga till ministern. Ministern behöver inte ens svara på frågan. Det står i regeringens egen utredning för två år sedan att problemen skulle uppstå om man inte tog tag i själva planeringsprocessen. Regeringen har varit medveten om att problemet skulle komma och har med berått mod kört Gnesta in i den här situationen. Konflikten bottnar i att man värdesätter arbetsresan lägre än tjänsteresan för den högavlönade. Då uppkommer denna del. Det är ett bättre pris i samhällsnytta på tjänsteresan än på arbetsresan. Planeringen av kollektivtrafik bygger på en viss stelhet. Man har en tillförsikt i att bussen går, att tåget går och att spårvagnen går på den delen. Det kanske inte alltid är rätt tillfälle att leka marknad på den platsen.

Herr talman! Jag ska fortsätta lite grann på det spår som Hans Ekström var inne på. Jag vet att statsrådet är väl införstådd med de långa och många diskussioner som har funnits i Stockholms och Mälarregionen att se till att det verkligen ska bli en robust konkurrenskraftig region jämfört med dem i övriga världen, till och med i ett globalt perspektiv. Det är en region som på många sätt ska kunna bidra till att generera den tillväxt och de nya jobb som vi behöver för att vi ska kunna leva, bo och verka i Sverige på det sätt som vi är vana vid och som vi förväntar oss att våra barn ska kunna få ta del av. Den här frågan kan kanske ur ett internationellt perspektiv te sig som en ganska liten fråga. Det handlar om en järnvägssträcka mellan Järna och Gnesta. Men ur ett tillväxtperspektiv för Sverige och för våra förutsättningar att skapa ökad tillväxt är frågan mycket större än så. Här handlar det om att göra ett val. Det är därför som vi har ställt så många frågor till ministern som har att göra med det förhastade förslaget från Trafikverket. Är det verkligen en önskvärd utveckling när man ser på Sveriges lite större regioners möjligheter att växa och dra Sverige framåt i ett globalt perspektiv? Är det rimligt att då försämra möjligheterna för att människor ska kunna leva och bo i en del av en stor region och arbeta eller studera i en annan del av samma region? Jag tror i grund och botten att Catharina Elmsäter-Svärd, som varit finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, och jag har samma uppfattning om detta. Nu är skillnaden den mellan mig, som inte sitter i regeringen och inte har någon företrädare i regeringen, och Catharina Elmsäter-Svärd att Catharina Elmsäter-Svärd nu sade alldeles nyss att hon bär ansvar för detta. Det tycker jag var klädsamt. Det borde Catharina Elmsäter-Svärd ha sagt till pendlarna i Gnesta när hon åkte pendeltåg där för ett litet tag sedan. Då var budskapet väldigt tydligt: Jag har inget ansvar, utan det är Trafikverkets ansvar. Det är bra att Catharina Elmsäter-Svärd nu slutar gömma sig bakom Trafikverket. Frågorna blir nu mycket intressantare när ministern är beredd att ta ansvar. Är det så här regeringen tänker fortsätta? Vad har ministern för uppfattning? Ska arbetspendling även fortsättningsvis värderas lägre än kommersiellt intressanta trafikslag, som vi nu ser att man tänker prioritera från Trafikverkets sida just på denna bansträckning? Är det inte en större fråga för hela regeringen att ta ansvar för och fundera över hur våra regioner i Sverige ska ha möjlighet att fungera i den globala konkurrensen? Är det inte rimligt att hela regeringen väger samman för och nackdelar när det handlar om så vitala saker som vår infrastruktur och på vilket sätt man använder den till bäst gagn för samhällets utveckling? Jag är medveten om att Gnestaborna nu behöver ett snabbt besked. Men Sveriges riksdag behöver också ett besked om regeringen tänker fullfölja och gå den inslagna vägen. Gnesta blir i så fall inte det sista exemplet, utan då kommer det flera.

Herr talman! Jag vill ge infrastrukturministern rätt i en sak. Vänsterpartiet är kanske det enda partiet med rena händer i den här debatten. Alla andra har varit inne på avregleringarnas felaktiga spår. Men det bryr jag mig inte om nu. Nu är jag väldigt intresserad av att det finns en mycket stark opinion. I Gnesta är det alla partier som ifrågasätter konsekvenserna av avregleringen. Det är väl så. Ibland är man för avregleringen men inte dess konsekvenser. Lite grann tolkar jag också infrastrukturministern på det sättet. Detta håller inte. Det hade vi kunnat tala om, och det talade vi om när avregleringarna först diskuterades och också när avregleringen av stomnätet genomfördes från och med den 1 oktober 2010. Problemet är att det finns en motsättning mellan samhällsnytta och snäv företagsvinst. Det som är olönsam trafik är inte alltid olönsamt för samhället. Vi som politiker har att ta lite större hänsyn än till ett företags möjligheter att skapa vinst till sina ägare. Bland de hänsyn som vi bör ta är att skapa livskraftiga regioner med möjligheter för människor att bosätta sig där de vill med rimliga kommunikationer så att de kan pendla till arbete och studier. Det är vad som håller på att försvinna i Trafikverkets förslag där Gnestapendeln eventuellt skulle kunna läggas ned. Nu är det möjligt att det inte blir ett sådant förslag. Det är möjligt att vi kanske åtminstone delvis vinner detta, precis som Hans Ekström säger. Problemet är att det kommer att ske en upphandling varje år. Kortsiktigheten i systemet gör att det blir en strid som får utkämpas varje år. Dessutom är jag rätt säker på att man inte kommer att få in alla tåg som finns i dag. Något eller par kanske kommer att försvinna. För varje tåg som försvinner minskar attraktiviteten i att ta pendeln. Därmed ökar biltrafiken och minskar möjligheterna att bosätta sig där man vill. Mitt råd till infrastrukturministern, när ni inte genomförde en konsekvensbeskrivning innan beslutet: Inse nu att avregleringen leder till fel åtgärder för tågtrafiken. Se till att pendlarna i Gnesta får möjligheter att bo kvar. På det sättet kommer också järnvägstrafiken i andra delar av landet att så småningom kunna utvecklas.
Herr talman! Jag kan ha viss fördragsamhet med att både Lars Ohly och Catharina Elmsäter-Svärd hellre talar om Sven Hulterströms tid som kommunikationsminister än om Catharina Elmsäter-Svärd. Men han avgick trots allt 1989, samma år som muren föll, så han kanske inte riktigt kan ställas till ansvar för Gnestapendeln. Jag läste upp delar av det mejl som Tove som är 17 år hade skickat till mig. Hon hade läst första året på gymnasiet. Nu undrar hon hur det blir. Ministern säger: Jag bär ansvaret. Var det så här det var tänkt? Var det detta regeringen ville? Vilka slutsatser drar regeringen av det som har hänt? Äras den som äras bör. Det var den borgerliga regeringen som beslutade att den årliga tåglägesavregleringen skulle ske. Vi socialdemokrater var emot det, även om vi gillar konkurrens och gjort en del avregleringar, som Lars Ohly förtjänstfullt sade. Vi skilde vi till exempel mellan dåvarande Banverket och SJ för att få mer konkurrens på spåret. Men vi var inte beredda att ta detta steg, eftersom vi såg att det skulle kunna få negativa konsekvenser. Årlig tilldelning av tåglägen är fel tänkt. Det är viktigare att tågen går i tid än att de går med vinst. När regeringen tvingas att välja mellan konkurrens och kapacitet förefaller det som att regeringen väljer konkurrens. Stående på perrongen blir då Gnestaborna. Återigen tycker jag att ministern blir Gnestaborna svaret skyldig. När nu detta har hänt, när vi har sett den styva tidtabellen lämnas i Östergötland och när vi ser risken för att pendeltågslägen försvinner i Gnesta - vad drar då regeringen för slutsats av den egna politiken? Vilka förändringar är regeringen beredd att göra? Det är jag och många med mig väldigt spända på att höra ministern svara på.

Herr talman! Ibland blir man imponerad av en del debattörer. Anders Ygeman debatterade höghastighetståg alldeles nyligen, och de kräver också spår. Det var ett bra exempel på gott glömme på kort tid. När man lyssnar till Lars Ohly och hör vad han säger om den ökade tågtrafik som vi nu har märker man att han lätt skulle kvalificera sig som en kandidat till ordförandeskapet i tågnostalgins vänförening. Det är inget snack om den saken. Jag vill dock säga något om den konflikt som nu finns om spårkapaciteten. Jag uppskattar verkligen att statsrådet försvarar trafiken mellan Stockholm och Göteborg, för den är också viktig. Men det finns en konflikt när det gäller spårkapaciteten som går ut över pendeln till Gnesta just nu. För min del ser jag det som att det finns en prioriterad sak i detta läge, nämligen att Trafikverket inte ensamt och utifrån sina utgångspunkter kan få bestämma om tågtrafiken till Gnesta ska upphöra eller inte eftersom den är så etablerad för detta område. Sedan är jag glad för att vi utökar tågtrafiken till Göteborg, för det är en väldigt viktig sak. Jag vill avsluta med att säga att detta är någonting som vi alla borde slå vakt om. Vi behöver ännu mycket mer tågtrafik till och från Göteborg, för det är verkligen roligt att kunna åka till Göteborg även ifrån Stockholm.
Herr talman! Jag skulle nog snarare säga så här: Avregleringen och den möjlighet som gavs tidigare för regioner och länstrafikbolag att få börja upphandla när man inte tyckte att SJ levererade det som man behövde för sin regionala pendling har bidragit till att antalet resande och transporter på järnväg har ökat i den grad som det har gjort. Problemet har snarare varit att under den tid som ökningen har skett har inte motsvarande underhåll av järnvägen skett i samma takt. Järnvägen har inte heller byggts ut i den takt som vi i dag ser. Vi kommer ihåg hur det var när Svealandsbanan väl invigdes; den var full redan när den var klar. Det var ingen som hade tänkt sig den utveckling som fanns i det läget. I detta läge blir det - även om vi diskuterar Gnesta mycket - lite olustigt med den frågeställning där man ställer kommersiella tågbolag mot arbetspendling. För vem är det som sitter på tåget? Det kan vara en arbetspendlare som åker en mycket längre sträcka än bara den regionala. Detta att tilldela tåglägen, oavsett om det gäller för godståg, fjärrtåg, lokaltåg eller för den delen tid på spåret för att säkert kunna jobba med drift och underhåll, har inte varit något problem så länge som det har funnits kapacitet. Men just som i den beskrivning som jag gav har vi brist på kapacitet i dag på vissa ställen och under vissa tider. Det var därför Trafikverket för snart två år sedan fick i uppdrag att göra Kapacitetsutredningen. Vi kunde se under åren framöver att även om vi gjorde allt det som finns i den nuvarande planen skulle vi fortfarande ha flaskhalsar och kapacitetsbrist. Det är därför vi kompletterade infrastrukturens plan för åren 2014-2025. Det gjorde vi för att hantera dessa brister. Jag får ständigt höra diskussioner från näringslivet när det gäller godstransportbehovet: Hur kommer det sig att man alltid prioriterar persontrafik före godstrafik? När man sitter på tåget till Göteborg behöver man inte ens ha kommit så långt som till Alingsås för att man ska hamna bakom ett pendeltåg. Då blir man ganska frustrerad. Vartefter man kommer in på sträckor får man vänta på den ena eller den andra. Jag delar uppfattningen att det är först i dag, när kapaciteten är i stort sett slut, som man måste börja prioritera. Vad är mest samhällsekonomiskt lönsamt? Vi har pekat ut i infrastrukturpropositionen att vi måste prioritera arbetspendling och godstransporternas stråk genom hela landet. Vi vet att de flesta resor som vi gör är kortare än tio mil, och då handlar det om det lokala pendlandet. Jag känner till det som de flesta har nämnt om hela Stockholm-Mälardalsregionen. Syftet är att få en bättre sits, som handlar om alltifrån underhåll och bättre kraftsamling till att få Citybanan på plats. Anledningen till att man är med och finansierar är bristen på kapacitet. Vi står med problemet i dag, och vi hade säkert kunnat förutse detta. Men det här är inte avregleringens fel. Problemet är bristande underhåll och kapacitet. Det är det som vi gör någonting åt, men det går inte att få detta på plats lika snabbt som tågplanerna ska komma vartefter. Däremot kan jag hålla med i diskussionen om huruvida det är rätt och rimligt framöver att köra årlig tågtilldelning. Det tittas just på om man kan jobba med ramupphandling. Det tittas lika mycket på mer av ad-hoc-bokningar av och på, för det behovet har också ökat jämfört med hur det har varit tidigare.

Herr talman! Jag kan konstatera, när jag lyssnar på ministern, att det finns mycket vi är överens om. Det finns en brist på kapacitet. Det finns en brist på spår. Det är som sagt också trevligt att allt fler vill köra och åka tåg. Samtidigt finns det en fråga. Det är regeringen som i just detta läge, där det finns brister i spårkapacitet - vilket infrastrukturministern nyss så tydligt beskrev - släpper in fler aktörer. Jag ställde frågan för ungefär en halvtimme sedan, i början av debatten. Jag ställer den återigen, för jag har fortfarande inte fått något svar: Var ministern medveten om att detta att släppa in fler aktörer antagligen kommer att leda till att lokala trafikoperatörer som SL måste lägga ned hela linjer och ställa in avgångar? Var hon medveten om att detta hot finns? I så fall var man ju medveten om att detta beslut hotade pendeltåget mot Gnesta. Kan vi få ett rakt svar på frågan? Jag skulle vilja veta vem det är som är ansvarig för detta hot. Frågan kommer att återkomma ända till dess att regeringen ändrar beslutet om hur ofta man ska upphandla. Frågan är: Ska vi först bygga ut spår och sedan släppa in fler aktörer? Eller ska vi göra tvärtom, som regeringen har gjort, och sälja ut spårkapacitet som inte existerar? Det tvingar naturligtvis de mindre aktörerna att dra in sin trafik, vilket är fruktansvärt för de människor som är berörda. De har satsat hela sitt liv, sin existens och sitt boende på att det finns tåg som man kan lita på. I dag litar man inte längre i Mölnbo och Gnesta på att tåg kommer att finnas. Redan därmed har regeringen försatt människor i en fruktansvärd situation. Tidigare har man litat på både SL och regeringen och på att det finns tåg. Min fråga är fortfarande: Var regeringen medveten om att när man släpper in fler aktörer kommer det att leda till nedläggning av befintlig lokaltrafik?
Herr talman! Även om Gnestapendeln blir kvar visar diskussionen om den på ett systemfel. När systemfel uppenbarar sig har regeringen ett ansvar för att styra riket. Min fråga till infrastrukturministern är därför: Vilka förslag kommer infrastrukturministern att återkomma med med anledning av detta? Detta gör att det är uppenbart att det finns allvarliga systemfel. Vad är infrastrukturministerns besked till invånarna i Mälardalen? Kan de lita på att det finns tåg nästa år på deras station? Vad är infrastrukturministerns besked till politikerna i Mälardalen? Ska de våga köpa tåg i höst för att trafiken i Mälardalen ska kunna gå med tidtabeller som man kan planera för? Eller ska man vänta och fundera på om man ska leka fri marknad där vem som helst kan slå sönder systemen när som helst därför att den mest attraktiva avgången mitt i arbetspendlingstiden inte ingår i det system som ska planeras? Systemet måste vara byggt för att få invånarnas tillit, och tillit byggs upp långsamt men rivs ned mycket snabbt.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att den här debatten har inneburit att infrastrukturministern erkänner att regeringen har ett ansvar för den uppkomna situationen. Därför är alla de frågor som Mats och Hans har ställt under debatten mycket relevanta. Vad gör infrastrukturministern nu för att undvika att liknande situationer dyker upp i framtiden? Precis som jag försökte säga i min andra replik i den här debatten är hela den här regionen mycket beroende av att arbetspendlingen fungerar. Om Stockholm-Mälardalsregionen ska ta in ett nytt Göteborg på tio år måste vi ha ställen i pendlings och kollektivtrafiknära lägen där man kan bosätta sig. Det måste finnas möjlighet att bygga bostäder över huvud taget, vilket man nu mycket förtjänstfullt planerar att göra bland annat i Gnesta. Men nu är framtiden för detta mycket osäker. Om det ska vara möjligt att rekrytera personal till exempel till Astra, Scania, ABB, Asea och Alfa Laval i vår region måste man också vara säker på att medarbetarna har möjlighet att bosätta sig och pendla någonstans ifrån i den här regionen. Precis som handlaren i Gnesta sade under manifestationen den 15 juni handlar inte det här bara om att en massa människors livsvillkor och öden drastiskt riskerar att försämras i Gnesta, utan det handlar faktiskt också om företagens möjligheter att överleva. Det gäller både de små företagen som är berörda i närheten av Gnesta, Mölnbo och Järna och de stora drakarna i vår region som ska dra Sverige framåt i den globala konkurrensen. Därför är min sista fråga till infrastrukturministern som har lite tid kvar: Vilka slutsatser drar ministern av det ansvar hon nu har påtagit sig?
Herr talman! För min del råder det ingen som helst tvekan om att den absolut viktigaste förutsättningen för att vi ska ha ett fungerande arbets och vardagsliv är bra och tillförlitliga möjligheter att resa, och gärna med tåg. Det som Ingela Nylund Watz nämnde är också viktigt, nämligen att företagens förutsättningar att kunna verka och växa oavsett storlek bygger på bra och tillförlitliga möjligheter att transportera gods. Detta har vi pekat ut. Det är det absolut viktigaste. Vi har just gått igenom hur järnvägen mår. Det har inte gjorts tidigare. Sedan 2006 har vi mer än fördubblat anslaget till drift och underhåll för att minska sårbarheten och förseningarna. Det handlar om tillit, som nämndes. Man ska våga bestämma sig för att ta tåget. Vi är inte fullt färdiga med detta ännu. Det kommer att ta ett par år till. Eftersom allt fler väljer att resa och transportera på järnväg har det uppstått kapacitetsbrist. Det är fullt vissa tider på dygnet. Vi bad Trafikverket att särskilt titta på det för att peka ut var vi har bristerna. Detta har vi också för första gången rent historiskt kunnat identifiera. Därför har vi nu föreslagit ytterligare ambitionshöjningar med över 20 procent för att kunna återställa järnvägen till den standard som den en gång i tiden hade och för att komplettera, bygga ut och bygga nytt. Det är den absolut viktigaste förutsättningen, oavsett var i landet man bor, för att vi ska klara att förstora arbetsmarknaden i till exempel Skåneregionen, Västra Götaland eller Stockholm-Mälardalsregionen.